Fru talman! Ola Johansson har frågat mig om det var min och regeringens avsikt vid besöket på Passivhuscentrum den 16 september 2016 att verksamheten där bara ett år senare, genom upphandlingens konstruktion, skulle komma att läggas ned. I budgetpropositionen för 2017 satsade regeringen 10 miljoner kronor på att inrätta ett informationscentrum för hållbart byggande. Detta presenterades vid ett besök på Passivhuscentrum i Alingsås. Passivhuscentrum, som finansieras av Alingsås kommun och Västra Götalandsregionen, har under många år främjat energieffektivt byggande, bland annat genom information om tekniken att bygga passivhus. Men det finns även andra aktörer som har byggt upp olika former av informationsverksamheter för att främja energieffektivisering och hållbarhet. Därför gavs Boverket i uppdrag att konkurrensutsätta tilldelningen av tjänsten genom upphandling, och den här gången vanns den av Svensk Byggtjänst. Under hösten har Alingsås kommun och Västra Götalandsregionen beslutat att avveckla Passivhuscentrum med motivet att dess syfte, nämligen att sprida kunskap om energieffektivt byggande, har uppnåtts. Regeringen har ingen anledning att ha synpunkter vare sig på Boverkets upphandling eller på beslutet att avveckla Passivhuscentrum som Alingsås kommun och Västra Götalandsregionen har fattat. Däremot vill jag passa på att framhålla Passivhuscentrums starka engagemang för ett hållbart byggande, som jag tror har haft stor betydelse för att driva utvecklingen framåt. Nu satsar regeringen 10 miljoner kronor om året på ett nationellt informationscentrum för att främja energieffektivt byggande och renovering, användning av hållbara material och låg klimatpåverkan. Informationscentrum kommer att drivas av Svensk Byggtjänst, och genom dem kommer ytterligare aktörer att knytas till satsningen. Detta är bra för Sverige och för ett hållbart byggande.

Fru talman! Tack, Peter Eriksson, för svaret! Jag medger att frågan är klurigt formulerad. Självklart har regeringen inte haft för avsikt att lägga ned en så väl etablerad och fungerande verksamhet som Passivhuscentrum i Alingsås. Men icke förty är det vad som kommer att ske. Ministern väljer ju i sitt svar att läsa upp vad de skrev på sin hemsida den 4 oktober i år: "Efter tio års intensivt arbete för energieffektivt byggande i Sverige, har Passivhuscentrum Västra Götaland uppnått sitt övergripande mål." De avvecklar verksamheten. Centerpartiet har precis som regeringen haft med inrättande av ett nationellt centrum för energieffektivt byggande i sin budget. Det har vi såklart eftersom vi menar att denna kunskap kommer att behövas, speciellt nu när nära-nollenergibyggnader ska implementeras med nya byggregler och energikrav och vi samtidigt upplever den värsta bokrisen i mannaminne. Det saknas 600 000 bostäder. Det finns även ett omfattande renoveringsbehov i miljonprogramshusen. Vi ser en risk för att bostadsbyggandet vänder nedåt och motiven att renovera minskar i och med krångligare regler. Vi har ingen anledning att ifrågasätta den kompetens som Svensk Byggtjänst kommer att besitta när det startas 2018. Skillnaden består i att den organisation som Peter Eriksson besökte i september 2016 för att presentera sin budgetnyhet ända sedan 2008 har byggt sin verksamhet på exakt det slags rådgivning som regeringen i februari i år gav Boverket i uppdrag att handla upp. Ministerns val av plats för att presentera sin satsning var säkert rätt vald utifrån vad han ville åstadkomma med sin satsning och ville förmedla. Jag skulle ha gjort likadant. Att använda en redan befintlig verksamhet med gott rykte och stabil offentlig ägarstruktur med Alingsås kommun och Västra Götalandsregionen som modell borgar för kontinuitet och stabilitet. De har redan tidigare finansierat verksamheten med 5 miljoner kronor årligen och skulle kanske kunna fortsätta med det. Dessvärre stannade det där - med ett utspel. Sedan riggades en upphandling på ett sådant sätt att ägarna, kommunen, bedömde att det inte skulle vara möjligt att lägga ett anbud för Passivhuscentrums räkning, eftersom kravet på medfinansiering skulle strida mot konkurrenslagen då en verksamhet med stöd av offentliga medel skulle komma in och verka på en privat marknad. Frågan man borde ställa sig är: Hur kom det sig att bostadsministern valde Alingsås om det var hans och regeringens avsikt att tillåta en konstruktion att handla upp som omöjliggjorde för en aktör med offentligt ägande att lämna anbud och kunna bidra med medfinansiering från ägarna? Detta blev ju följden när regeringen släppte kontrollen över processen, något som Peter Eriksson inte känner att han har ansvar för. Han hänvisar nu till det pressmeddelande från Passivhuscentrum som kom bara två dagar efter att Svensk Byggtjänst på sin hemsida meddelade att de hade fått uppdraget. I pressmeddelandet stod det om upphandlingen att "så som det var upplagt så strider den mot bolagets bolagsordning, mot konkurrenslagens regler och lagen om offentlig upphandling". Fru talman! Jag formulerar om frågan lite grann och ställer den i stället på följande sätt: Var det bostadsministerns intryck, då han den 16 september besökte Passivhuscentrum Västra Götaland, att det var en verksamhet som upplevde att den hade uppnått sina övergripande mål och därmed var klar att lägga ned och säga upp sin personal om tolv personer?
Fru talman! Jag tycker att Passivhuscentrum i Alingsås har varit en utmärkt verksamhet som har bidragit till ökad kunskap i Sverige och har spridit information om dessa frågor. Jag uppskattar att Ola Johansson engagerar sig i detta. Det är otroligt viktigt att vi framdeles får bred information om hur vi ska använda våra resurser när vi bygger på ett sätt som minskar klimatutsläppen. Vi måste också använda själva byggprocessen, som är en annan viktig del. Dess klimatpåverkan glöms ibland bort när vi diskuterar energifrågorna. Detta är ett område där vi engagerar oss ännu mer i dag än tidigare och satsar resurser för att utveckla system och metoder att hantera det här. När det gäller passivhusen, eller lågenergibostäder, har det faktiskt blivit något av en boom på området. Det byggs i dag relativt många sådana. En rad olika tekniker används för att göra det. De olika bolag som bygger dem använder material och metoder som varierar i ganska stor utsträckning. I den meningen kan man nog säga att Passivhuscentrums formulering är riktig; det har hänt mycket på området, och det byggs i dag passivhus i stor omfattning. Det gäller inte minst när man använder de statliga investeringsstöden. I dem finns en energibonus som gör att man, om man får den, är nere på de nivåer vad gäller energianvändning vid driften av husen som gör att det räknas som passivhus eller något i närheten av det. Det händer alltså mycket. Jag tycker att utvecklingen med att flera aktörer agerar på området är intressant, men jag beklagar att Passivhuscentrum inte var med och ansökte om att få del av dessa pengar. Det hade kanske varit möjligt. Men det var nog inte möjligt utifrån den konstruktion som fanns vad gäller finansieringen. Det har att göra med att frågan konkurrensutsattes. Då blir det svårare att använda andra offentliga medel som motfinansiering.
Fru talman! Det låter som om vi har begravningsstämning här i lokalen. Det är kanske synd. Men det känns faktiskt så. Det är tungt för en person som mig, och kanske även bostadsministern, som har besökt den här verksamheten och sett vilken kvalitet den står för. Faktum är, bostadsministern, att de inte kunde lämna anbud på grund av hur upphandlingen var riggad. Min bild är att när bostadsministern var där levde de i tron att det fanns en chans att få uppdraget genom en konstruktion som skulle kunna göra det möjligt även för helägda kommunala bolag att delta utan att bryta mot konkurrenslagar. Under våren hade de nyss tagit fram ett prospekt med titeln Förslag till samverkan inom ett nationellt informationscentrum med syfte att minimera energianvändning och miljöpåverkan från byggnader . Jag har det med mig här. Där skriver Passivhuscentrum Västra Götaland och Energikontoren Sverige att de är två etablerade organisationer som tillsammans är beredda att bygga upp ett informationscentrum. De var alltså beredda att axla ansvaret och hade stora förhoppningar, inte minst sedan ministern hedrade Alingsås med sitt besök för att säga att han hade för avsikt att realisera deras idé och att 10 miljoner hade avsatts för detta årligen i budgetpropositionen för 2017. Var nu lite hederlig, Peter Eriksson, och säg som det är: Vi hade en idé, och den var bra. Tyvärr förlorade vi kontrollen över processen och gjorde därmed många människor besvikna. Vi beklagar att den här unika kompetensen, som har byggts upp under tio år, nu kommer att splittras. Det var inte min avsikt när jag besökte Passivhuscentrum den 10 september 2016. Jag ber om ursäkt för detta. Samtidigt som man är självkritisk finns det kanske också anledning att fundera över vad som skulle ha kunnat göras annorlunda, så att även offentligt ägda aktörer hade kunnat delta utan att deras ägare kommunen och regionen tvingats riskera att bryta mot lagen. Jag har följt Passivhuscentrum under lika många år som det har funnits. Jag har sett hur man har utvecklat konceptet med kompakthus, en klimatsmart variant av Attefallshusen. Man har medverkat vid renoveringar till passivhusstandard, bland annat av det gamla miljonprogramsområdet Brogården i Alingsås. Man har stöttat andra kommunala bostadsföretag, som Eksta i min egen hemkommun Kungsbacka, samt utbildat - ordnat studieresor och hållit seminarier. Tolv anställda kommer att skingras. Men man kommer säkert att återuppstå i något annat sammanhang. Min poäng är egentligen att peka på regeringens effektsökeri och dess brist på ansvarstagande genom processen. Detta har lett till ett tveksamt hushållande med kompetens, kunskap och erfarenhet på ett så viktigt område. Byggprocesserna och klimateffektiviteten i dem är en annan viktig fråga som vi får anledning att återkomma till.
Fru talman! Den här diskussionen om hur vi ska jobba med lågenergihus och även byggprocessen, som jag nämnde tidigare, kommer säkert att fortsätta. Jag tror att Svensk Byggtjänst kommer att göra ett utmärkt arbete på det här området framöver. Det var inte så att Passivhuscentrum var det enda kompetenscentrumet med kunskaper inom det här området. Även i Lund fanns det ett kunskapscentrum inom samma område, och det finns också på andra ställen i Sverige. Jag tror att det finns goda möjligheter att fortsätta utveckla ett starkt kunnande inom svensk industri och svenskt näringsliv, så att vi kan fortsätta vara starka både i Sverige och internationellt och se till att vi har låga energiutsläpp och liten klimatpåverkan från byggandet. Jag har fått flera olika förklaringar till varför man inte sökte och inte ville delta i den här upphandlingen från Passivhuscentrums sida. Den som Ola Johansson ger är inte den enda.

Fru talman! Föga oväntat fick vi inte höra något medgivande av misstag under det senaste anförandet heller, och det kanske vi inte heller kan vänta oss. Peter Eriksson anger att det finns flera olika förklaringar, och det är möjligt att det är så, men kommunal och offentlig verksamhet riskerar hela tiden att prövas utifrån de villkor enligt vilka man som offentlig aktör har att agera. Själva besöket på Passivhuscentrum - det här är poängen med min fråga - gjordes för att presentera en idé i en verksamhet som levde i tron och förvissningen att man åtminstone på lika villkor skulle kunna delta i den här upphandlingen, vilket det visade sig att man inte kunde. Om det finns olika förklaringar till detta står de säkert att söka i de särskilda villkor som gäller för offentligägda verksamheter och företag som det här. Vad gäller samverkan nämnde ministern Lund, som jag föreställer mig finns med i Svensk Byggtjänsts samverkansdel. Det var ju en del av regeringsbeslutet, liksom kravet på någon form av medfinansiering. Men problemet var upphandlingen, som kunde ha gjorts på ett annat sätt genom andra aktörer och på ett sådant sätt att den verksamhet som bostadsministern besökte hade kunnat delta i upphandlingen. Därmed tackar jag för att jag har fått lov att ställa interpellationen och för att vi har fått diskutera den. Jag hoppas och tror att den verksamhet som startas med Svensk Byggtjänsts vingar kommer att fungera väl när den väl har byggts upp och att de människor som har arbetat på Passivhuscentrum får möjlighet att bidra på något sätt för ett hållbart samhälle och energieffektiva byggnader.
Fru talman! Jag tackar Ola Johansson för det. Jag hoppas att Ola Johansson framöver fortsätter att visa engagemang i de här frågorna. Jag tror att vi båda tycker att det är viktigt att vi får en fungerande verksamhet på det här området i Sverige. Jag tycker inte heller att det finns någon anledning till det Ola kallar begravningsstämning. Jag var alldeles nyligen i Alingsås och tittade på ett nybyggt hus med väldigt låga energivärden motsvarande passivhus - det finns ju olika definitioner på det här. Det var ett hus som hade byggts utifrån det jag nämnde - investeringsstödet och den bonus som man kan få där. Det är ett väldigt trevligt bostadsområde som jag kan rekommendera att Ola går och tittar på. Bland annat visade ett pensionärspar upp sin nya lägenhet, som de kunnat få till en helt rimlig hyreskostnad.